Herr talman! Mikael Oscarsson har frågat mig dels om jag avser att etablera den militära flygskolan på Malmen i Linköping trots att kostnaden är oacceptabel, dels om jag avser att ompröva beslutet att förlägga flygskolan på Malmen till förmån för F 20 i Uppsala. I propositionen Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. från november 2000, redovisade regeringen sin syn på den militära flygutbildningen . Regeringen föreslog att F 20 skulle läggas ned den 31 december 2001. Flygstridsskolan, med verksamhet som innefattade F 20:s verksamhet samt den grundläggande flygutbildningen och den grundläggande taktiska flygutbildningen , skulle inrättas i Uppsala den 1 januari 2002. Vidare föreslog regeringen att F 16 skulle läggas ned den 31 december 2003. I propositionen redovisade regeringen även inriktningen för det europeiska samarbetet om en gemensam europeisk flygutbildning. I sitt betänkande över propositionen anförde försvarsutskottet bland annat att det inte var någon långsiktig lösning med militär flygverksamhet i Uppsala. Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle besluta att lägga ned Upplands flygflottilj den 31 december 2003. Utskottet föreslog att fyra flottiljer borde vara kvar: F 4 i Östersund, F 7 i Såtenäs, F 17 i Kallinge och F 21 i Luleå. Försvarsmaktens samlade flygutbildning - både GFU och GTU - skulle förläggas till någon eller några av dessa flottiljer. Riksdagen beslutade i maj 2001 i enlighet med utskottets förslag . Med detta som grund utredde en arbetsgrupp inom Försvarsdepartementet var flygskolan med GFU och GTU skulle lokaliseras. I sin rapport redovisade arbetsgruppen möjligheterna att lokalisera flygutbildningen till någon av de fyra kvarvarande flottiljerna och fann att detta av olika skäl inte var möjligt. Gruppen föreslog att den militära flygutbildningen skulle lokaliseras till Malmen i Linköping. Mot bakgrund av försvarsutskottets tydliga ställningstagande mot militär flygverksamhet i Uppsala belyste arbetsgruppen inte närmare en lokalisering av flygskolan till Uppsala. Arbetsgruppens rapport utgjorde därefter ett av underlagen för regeringens beslut i december 2001, att flygskolan ska lokaliseras till Malmen i Linköping. I sitt beslut angav regeringen att en förutsättning för lokaliseringen är att tillstånd enligt bland annat miljöbalken lämnas. Miljöprövningen pågår genom Länsstyrelsen i Östergötlands läns försorg. Vidare pågår förberedelsearbetet för de byggåtgärder med mera som behövs på Malmen. Den första kullen GFU-elever inledde sin utbildning på Malmen under sensommaren i år. GTU, som hittills har bedrivits på F 16 i Uppsala, flyttas till Malmen före årsskiftet när F 16 läggs ned. I maj 2001 avslog riksdagen regeringens förslag om att lokalisera den militära flygutbildningen till Uppsala. Mikael Oscarssons parti bidrog aktivt till detta avslag. Jag bedömer att det inte finns förutsättningar för regeringen att lägga fram ett förslag om att ändra det riksdagsbeslutet. Enligt min mening, mot bakgrund av riksdagens beslut i maj 2001, är lokaliseringen av flygskolan till Malmen det bästa alternativet för den militära flygutbildningen.
Herr talman! Jag får tacka ministern för svaret. I sitt svar redogör försvarsministern för regeringens ursprungliga vilja att förlägga flygskolan till Uppsala. I regeringens försvarspolitiska proposition våren 2001 fanns det ett väl underbyggt förslag om lokalisering av flygskolan till Uppsala. Genom ett taktikspel i försvarsutskottet avstyrktes propositionen. F 16, som dåvarande försvarsministern och ÖB varit överens om skulle vara navet i flygvapnet, skulle helt plötsligt läggas ned. Majoriteten snickrade i stället ihop ett dåligt underbyggt förslag som sedan visade sig vara ogenomförbart. Det gick nämligen inte att förlägga flygskolan till någon av de kvarvarande flottiljerna. Till sist beslutade regeringen att flygskolan skulle flyttas till Linköping. Miljöprövningen, som skulle ha varit färdig i våras, är ännu icke klar. Där står vi nu. Försvarsministern avslutar sitt svar med att säga: Mot bakgrund av riksdagens beslut i maj 2001 är lokaliseringen av flygskolan till Malmen det bästa alternativet för den militära flygutbildningen. Låt oss först konstatera att förutsättningarna inte kom fram tillräckligt tydligt när beslutet togs 2001. På Malmen i Linköping finns det inte någon utvecklingspotential flygkapacitetsmässigt eller när det gäller övningsområden, bland annat eftersom det bara finns en bana att utnyttja av miljöskäl. Inte heller har det lagts fram vilka följdkostnader som kommer av flygskolans flytt. Det blir om och tillbyggnad av matsal, förråd, och säkerhetsmaterielverkstad. Det blir nybyggnad av elevförläggning, breddning av taxibana med mera. Från början hade man en kostnadsram för flygskolan på 200 miljoner kronor. Den har man nu tydligen ökat, men följdkostnaderna är inte medtagna. Enligt de uppgifter som jag har fått kommer etableringen på Malmen i Linköping att kosta ca 500 miljoner kronor, inklusive följdkostnader. Är det siffror som försvarsministern kan bekräfta? Om inte undrar jag vilka Försvarsdepartementets beräkningar är. Jag är mycket tacksam om försvarsministern kan ge klara besked på denna mycket viktiga punkt. Det som också har hänt är att Sveriges ekonomi har försämrats. Som det ser ut kommer utgiftstaket att sprängas under nästa år. Därmed riskerar också Försvarsmaktens ekonomi att ytterligare reduceras. I det här läget är min enkla uppmaning till försvarsministern: Låt oss inte kasta pengar i sjön! Är försvarsministern överens med mig om att detta inte är ett vettigt och ansvarsfullt sätt att nyttja vårt lands skattepengar?
Herr talman! Ministern säger i sitt svar att det inte finns förutsättningar för regeringen att lägga fram ett förslag om att ändra riksdagsbeslutet om lokalisering av flygskolan. Jag skulle vilja fråga ministern: Hur vet ministern det? Jag vill nog för egen del påstå att om regeringen lägger fram ett förslag i den riktningen, som det förslag som regeringen ursprungligen hade, så finns det tveklöst en tämligen stor majoritet här i riksdagen för det förslaget. Jag noterar vidare något när det gäller det utskottsutlåtande på vilket riksdagsbeslutet grundades, som faktiskt företrädesvis styrdes av Vänsterpartiet, där man sade att man inte skulle ha någon militär flygverksamhet i Uppsala. Det beslutet går inte att efterleva. Militär flygverksamhet kommer inom överskådlig framtid, vad jag kan bedöma, att finnas i Uppsala. Inte minst efter den 11 september 2001 blev det uppenbart att Uppsala och det förutvarande F 16 måste finnas kvar av beredskapsskäl för militär flygverksamhet. Därmed faller delvis den argumentation som det dåvarande utskottet gjorde. Jag vill i likhet med Mikael Oscarsson hävda att det i dag finns starka skäl att göra mittåt och förlägga flygskolan till Uppsala. Mikael Oscarsson har redan berört kostnaderna. Jag vill därutöver påpeka att Uppsalas roll för Sveriges flygförsvar kommer att bli kvar. Den tredje och viktiga argumentationen är möjligheten för Sverige att få en europeisk flygskola. Där finns det möjligen alternativ, Luleå till exempel, men det är alldeles uppenbart att om Sverige ska få en europeisk flygskola är det bra att lansera ett alternativ med möjlighet till olika typer av flygverksamhet. Det är också en stor fördel med en flygskola som har kontakt med den nationella militära flygskolan. En sådan europeisk flygskola kan inte förläggas till Malmen. Däremot skulle den kunna förläggas till Uppsala. En ändring av det tidigare riksdagsbeslutet med en lokalisering av flygskolan till Uppsala skulle också underlätta för Sverige att aktivt kunna visa på alternativ för en europeisk flygskola. Jag skulle vilja ställa frågan till försvarsministern om i vilken utsträckning man kan tänka i de banorna. Vad är det som hindrar att regeringen kommer tillbaka till riksdagen för att spara pengar och för att åstadkomma en bra både nationell och europeisk flygskola?
Herr talman! När riksdagen ger regeringen bakläxa i en fråga krävs det väldigt mycket för att regeringen ska komma tillbaka och tala om för riksdagen att den har gjort fel bedömning. Riksdagen har sagt till oss att det inte finns något utrymme för fortsatt militär flygverksamhet i Uppsala. Då är frågan vad som händer med beredskapen. Vi vet alla att när beredskapsläge gäller har det blivit ett mycket allvarligt tillstånd så att väldigt mycket av civil verksamhet förändras och påverkas. Det är inte ett läge som man kan använda sig av när vi har vår flygverksamhet som vi nu har vid våra flottiljer. Det är faktiskt ett helt annat läge. Vi har diskuterat hela tiden. Det kommer ju propåer om Uppsala. Det kommer väl också beräkningar. Jag förutsätter att ni får ta del av den typen av underlag som verksamma från Uppsalaområdet. Den bedömning som har gjorts i samband med lokalisering av flygskolan till Malmen är att investeringarna kommer att handla om högst 174 miljoner. Det är högst. Sedan kommer kostnader för att flytta. De kommer ju varthelst man än flyttar verksamheten. Det är en ofrånkomlig kostnad eftersom riksdagen har sagt till regeringen att fortsatt militär flygverksamhet inte kan bedrivas i Uppsala. Det är det som är utgångspunkten. Det gör att regeringen måste pröva alla andra alternativ eftersom detta var en punkt där vi har fått bakläxa.
Herr talman! I min första replik återgav jag alla investeringar som måste göras på Malmen i Linköping till en kostnad av 500 miljoner kronor. Det är uppgifter som jag har fått från olika källor inom Försvarsmakten. Nu säger försvarsministern att det får vara maximalt 174 miljoner. Jag undrar om det är inklusive alla följdkostnader som jag räknade upp. Det vore intressant att få det belagt. Låt oss konstatera att allt finns i Uppsala. Dessutom finns närheten till Arlanda. Uppsala har haft flygskolor i 50 år. Kostnaderna för att behålla flygskolan i Uppsala är ca 20 miljoner för investeringar och 20 miljoner för underhållsåtgärder, det vill säga långt mycket mindre än för Malmen oavsett om de fantastiska siffrorna som försvarsministern nämner skulle stämma eller de uppgifter som jag har fått. I sin första replik säger försvarsministern att det inte nu finns förutsättningar för regeringen att lägga fram ett förslag och att ändra på riksdagsbeslutet. Jag tycker ändå att försvarsministern öppnar för det på ett intressant sätt. Jag är övertygad om att det är nu när vi alla har facit i hand och börjar se hur hemskt dyrt det kommer att bli i Linköping som det kommer att finnas en majoritet i riksdagen för att flygskolan ska vara kvar i Uppsala. Jag är i likhet med Lennart Hedquist förvissad om att både mitt parti Kristdemokraterna och Moderaterna kan stödja Socialdemokraterna i deras ursprungliga proposition att lägga flygskolan i Uppsala. Jag tror inte heller att det är omöjligt att få med sig både Centern och Folkpartiet. Min fråga är: Vågar försvarsministern ta upp handsken? Jag utmanar försvarsministern att kalla till samtal med riksdagens partier när vi nu vet mer om vad det kommer att få för konsekvenser för skattebetalarna. Låt mig också i likhet med Lennart Hedquist få påminna om att vi nästa höst har ett nytt försvarsbeslut att ta ställning till i riksdagen. De ekonomiska ramarna bör inte inrymma de helt onödiga kostnader som Malmenalternativet innebär. Dessutom beslutade regeringen i september 2002 om att gå in i ett europeiskt samarbete för en gemensam flygskola. Senare tog regeringen beslutet att aktivt verka för att en skola ska lokaliseras till vårt land. Om vi i Sverige menar allvar med att få hit en av dessa flygskolor bör vi naturligtvis positionera oss på rätt sätt. Sveriges möjlighet ligger i att erbjuda F 20 i Uppsala. Arlanda är inte minst viktigt med tanke på att elever ska flygas in från Europa. Det finns alltså en rad skäl att ompröva beslutet om en etablering av flygskolan på Malmen. Jag vill understryka att det inte är en omprövning av beslutet att lägga ned F 16 som jag vill åstadkomma. Mitt förslag är att man använder den flygvapenorganisation på F 20 som fortfarande finns kvar i Uppsala. Det är faktiskt så att när F 16 har lagts ned i slutet av månaden kommer OPIL, F 20 och övrig skolverksamhet att finnas kvar i Uppsala, vilket betyder att 400 officerare och 300 civilanställda finns på plats. Låt oss se till att flygskolan också hamnar där!
Herr talman! Riksdagsbeslutet våren 2001 var ju synnerligen olyckligt och oövertänkt. Det tillkom efter en märklig nattlig övning i försvarsutskottet. Jag gjorde för egen del det mesta för att försöka stoppa det och åstadkomma att det ursprungliga regeringsförslaget i det läget hade kunnat gå igenom. Tyvärr nappade inte regeringen på den möjlighet som då fanns. Beslutet att det inte skulle vara någon militär flygverksamhet i Uppsala går inte att efterleva och efterlevs inte, redan på grund av omlokaliseringen av OPIL till Uppsala plus den omfattande militära verksamhet som försiggår där. De resurser som finns i Uppsala används och kommer att användas, inte bara i beredskapslägen. Det vore onaturligt med något annat. Det förmodar jag att försvarsministern inte kan motsäga. I dagsläget har ministern en stor chans att spara pengar genom att göra mittåt beträffande lokalisering av flygskolan. Jag tror att det både i det egna partiet och i andra skulle applåderas om hon gjorde det. Min fråga är också om inte ministern bedömer att möjligheten att få en europeisk flygskola till Sverige, vilket ju vore viktigt oavsett var den läggs, skulle förbättras om man kunde peka på ett alternativ som också innebar samordning med den nationella militära flygskolan. Beaktar man inte detta inför arbetet att få en europeisk flygskola till Sverige?
Herr talman! Under det år som jag varit försvarsminister har jag lärt mig en sak, och det är att när de här besluten om omlokalisering ska genomföras kommer det väldigt mycket underlag om hur mycket pengar det kostar och hur enormt fördelaktigt alternativet att stanna kvar på befintlig ort är. Jag har ibland mött uppgifter som gjort att jag verkligen lyft på ögonbrynen och undrat hur beräkningarna har kunnat leda till sådana slutsatser. Närmare kontroller har också visat att det inte har stämt. Det blir ofta så att siffermaterialen blir partsinlagor därför att man tycker att det är svårt och tufft att genomföra en del av de förändringar som riksdagen har beslutat om. Jag tror att det gäller också i det här fallet. Jag tycker att 174 miljoner är en stor summa. Detta är ju en summa som ska lånefinansieras, och det sker inom Fortifikationsverkets ram. Det är så själva kostnaden betalas. Den är också invägd i kostnaderna framöver för att driva flygskoleverksamheten. Däremot har vi naturligtvis också funderat kring en europeisk flygskola. Då är det Luleå, Östersund och Söderhamn som är de alternativ vi har presenterat för att kunna få en europeisk flygskola till oss. Jag är klar över att en del beslut som tas kanske i efterhand visar sig vara mindre lyckade. Men jag tror faktiskt inte att det är ett dåligt beslut att förlägga flygskolan till Malmen. Dessutom har jag också lärt mig under det här året att en försvarsuppgörelse och ett försvarsbeslut är någonting stort som kräver bred uppslutning, inte bara om en liten del utan om helheten. Det kräver också att man står för inriktningen under hela perioden. Min avsikt är att försöka få en sådan inriktning inför ett kommande beslut att det förslag som regeringen lägger fram också ska vinna riksdagens gillande rakt av. Vi får se om jag klarar det, men det är ändå avsikten.
Herr talman! Låt mig få påminna om att riksdagsbeslut har ändrats förut med hänvisning till att kostnaderna blivit för stora. För tre år sedan skulle till exempel specialflyg flyttas, den gången från Malmen till Uppsala. Det skulle kosta 200 miljoner kronor. Då ändrade man det riksdagsbeslutet med hänvisning till bland annat kostnadsaspekten. Det är mycket pengar att tjäna och vinna. Jag är övertygad om att försvarsministern har andra hål inom Försvarsmakten att stoppa de här pengarna i. Jag vill vädja om att hon tittar på detta ännu en gång. Det är ännu inte för sent att låta, som jag ser det, förnuftet segra. Jag vädjar till försvarsministern att pröva om det finns en majoritet i riksdagen för att förlägga flygskolan till Uppsala. Jag är övertygad om att försvarsministern skulle lyckas, till lycka också för Sverige.
Herr talman! Jag tackar för att den här frågan har kommit upp. Det har gjort det möjligt att gå in i den ytterligare en gång. Jag tycker att vi har mycket lärdom att hämta från hur försvarsbeslutet i sin helhet blev hanterat när vi studerar de här olika komponenterna. 174 miljoner är som sagt mycket pengar; det är jag klar över. Men det är också så att vårt försvarspolitiska beslut omfattar en flerårsperiod och handlar om 40 miljarder årligen till det militära försvaret. Nu ser vi krav på neddragningar och moderniseringar, och för att åstadkomma ett sådant ställningstagande krävs det att man också har beslut och samstämmighet i en lång rad frågor. Som jag sade ska jag arbeta för detta i ett kommande beslut. Men det går inte att sedan plocka loss små bitar, och det blir extra svårt på de punkter där riksdagen har gett regeringen bakläxa.